Herr talman! Det har blivit på modet att skriva politiska memoarer, och lika modernt har det blivit att i denna kammare flitigt citera ur dessa memoarer. En tidigare finansminister har i dessa dagar fått sin Alla dessa dagar uppläst nästan från pärm till pärm. För att i någon mån skapa balans i kreationerna bland alla dessa åsiktsmannekänger med Carl Bildt i spetsen, kan jag inte undanhålla kammaren nöjet att få ta del av åtminstone några av de visdomsord som Britt Mogård, moderat skolminister i två havererade borgerliga regeringar, så frikostigt strött omkring sig i sin ganska färska memoarbok Summa summarum. ''Utbildning, det är svårt det. Jag är alltså inte säker på att mina kamrater hade lyssnat och tänkt igenom de frågor jag ställde till dem. Den moderata skolpolitiken har sedan jag lämnat den, återgått till det gamla. Den är visst inte reaktionär när den hävdar kunskap, kompetens, ordning och effektivitet. Men den beaktar inte alla de aspekter som måste läggas på skolan, den samspelar inte med de förändringar som samhällsutvecklingen fört med sig -- för hemmen, för eleverna, för utbildningens innehåll.'' Detta är i själva verket en mycket träffande karakteristik av hela den moderata utbildningspolitiken. Den samspelar inte med de förändringar som samhällsutvecklingen fört med sig. Partiets reservationer till detta betänkande bär syn för sägen. När det inte är på stället marsch, är det öppna dörrar som slås in. Högskolan liksom för övrigt hela utbildningsområdet är just nu inne i en genomgripande omdaningsperiod. Vi kommer senare i vår utifrån tillväxt och kompletteringspropositionerna att få ta ställning till många väsentliga förslag som berör högskolans organisation och arbetsformer samt omfördelning av resurser från administration till utbildning och forskning inom högskolan. Det handlar också om en välbehövlig förstärkning av antalet utbildningsplatser vid våra högskolor. Margitta Edgren klagade över riksdagens arbetsbörda och över att det kom alltför många propositioner från regeringen. I andra sammanhang, också i utbildningsutskottet och här i kammaren, får vi höra att regeringen är för passiv och inte gör någonting. I den ekonomiska debatten tidigare i dag var det en evig klagolåt på att det görs alldeles för litet och satsas för litet på tillväxt. I kväll får vi höra skolpolitiker säga att det görs alldeles för mycket. Fundera litet självkritiskt om inte riksdagens arbetsbörda i någon mån också beror på de många motioner som väcks -- vill jag säga -- i tid och otid. Detsamma gäller också i fråga om reservationer. Flera av de reservationer som är fogade vid detta betänkande slår nämligen in öppna dörrar. Man känner till att det kommer förslag i de nämnda propositionerna, men ändå har man inte kunnat låta bli att ta både utskottspersonal och kammarens tid i anspråk för att diskutera dessa reservationer. Det skulle inte skada om ni i oppositionen också var litet självkritiska. En väsentlig utgångspunkt för vår högskolepolitik är att den utformas som en avvägning mellan de studerandes önskemål och samhällets framtida behov. I reservation 1 försöker moderaterna skapa en motsättning mellan det behovsorienterade synsättet å ena sidan och det fria sökandet efter kunskap, som man så vackert formulerar det, å andra sidan. Man kräver att Karolinska Institutet och de tekniska högskolorna skall kunna ombildas till från staten fristående institutioner och att en stiftelseform bör övervägas i sammanhanget. Man föreslår också ett centralt utbildningsverk gemensamt för skolan och i första hand de regionala högskolorna. Det första kravet är verkligen att slå in de öppna dörrar som jag nämnde, då det klart framgår av olika dokument, bl.a. tillväxtpropositionen, att högskolans frihet vad gäller resursanvändning, studieorganisation och beslutsorganisation kommer att öka. Alla partier utom moderaterna finner det också logiskt att staten även i framtiden bör vara huvudman för samtliga nuvarande högskoleenheter -- allt i syfte att garantera en internationellt hög och jämn standard i det svenska högskolesystemet. I konsekvens med detta synsätt anser utskottsmajoriteten också att den centrala myndigheten skall omfatta hela högskolan. Folkpartiet kräver i reservation 2 att ett för grundutbildningen och forskningen gemensamt anslag sektorsvis bör anvisas till varje högskoleenhet, medan miljöpartiet i sin reservation budgetåret 1991/92 bör få disponera sina lokalanslag och själva svara för förhyrning av sina lokaler. Det är samma sak här. Det finns en beredning inom utbildningsdepartementet som har till uppgift att belysa just dessa frågor. Då är det logiskt att ta ställning till frågorna i samband med de beslut som skall fattas inför nästa treåriga planeringsperiod för högskolan. Det är ingenting som man nu behöver reservera sig till förmån för. Folkpartiet återkommer sedan i reservation 6 till ett gammalt krav, nämligen avskaffandet av kårobligatoriet. Det är samma sak också här. Vi känner till saken, den diskuteras, och det finns anledning att ta fasta på en del av den kritik som framförs mot det nuvarande kårobligatoriet. Men det kommer också ett utredningsbetänkande som skall behandlas i sedvanlig ordning. När det kommer fram efter remisser och senare regeringsbehandling, så skall vi debattera och ta ställning i frågan. 11 ytterligare resurser utöver regeringens förslag i syfte att förbereda den svenska högskolan för deltagande i EGs Erasmus-program för att möjliggöra språkstudier på varje längre utbildningslinje i högskolan resp. att skapa kunskap och förståelse för globala förhållanden och skeenden. Den senare formuleringen återfinns i vänsterpartiets reservation. Efter den allmänna motionstiden har som bekant Sverige och övriga EFTA-länder tecknat avtal med EG-länderna om deltagande i Erasmusprogrammet. Överenskommelsen kommer senare i år att behandlas här i riksdagen, varför det inte i detta sammanhang finns anledning att ta ställning till reservanternas förslag. Det förefaller som om man måste profilera sig i praktiskt taget varje enskild fråga, trots att man vet eller åtminstone bör veta att frågorna kommer upp till särskild behandling. Vi kan alltså spara både tid och resurser även på detta område om vi vill. Information Centre, NAMIC. Det är ett informations och dokumentationscentrum för internationellt utbyte. Här görs en sedvanlig lönoch prisomräkning. Men det är naturligtvis lätt att lägga fram förslag om och kräva ytterligare utökningar. Här har dock gjorts en rimlig avvägning, och det finns inte ekonomiskt utrymme för ytterligare anslag. Därför yrkar jag avslag på reservationen. Folkpartiet framhåller i reservation 17 att det är önskvärt att ansvaret för lokalfrågorna läggs på resp. högskoleenhet och att en sådan ansvarsförändring bör utredas. Moderaterna och centerpartisterna kräver i reservation 18 att konsekvenserna av ett decentraliserat lokalförsörjningsansvar för såväl högskolan som byggnadsstyrelsen bör utredas. Här kan vi också hänvisa till källorna, närmare bestämt till tillväxtpropositionen. Regeringen markerar klart att lokalkostnaderna skall ingå i anslagen till grundläggande högskoleutbildning samt till forskning och forskarutbildning fr.o.m. budgetåret 1993/94. I avvaktan på erfarenheterna från en sådan anslagsförändring finns det knappast någon anledning att nu ompröva byggnadsstyrelsens roll. inom högskolan. Även här finns upplysningar och kunskaper som kanske borde ha gett anledning till en och annan fundering om det inte skulle vara bäst att vänta.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
Herr talman! Bengt Silfverstrand är en överdrifternas mästare. Han är skicklig på att försöka göra odygden till en dygd.

Han undrar t.o.m. varför vi väcker motioner under den allmänna motionstiden om sådant som senare kommer i tillväxtpropositionen. Men, Bengt Silfverstrand, vi har inte tillgång till de kanslihuskanaler som Bengt Silfverstrand till äventyrs kan ha. Dessutom kan vi inte heller lita på att saker och ting skall hända. Det finns alltför många exempel på att det har utlovats förslag i olika riktningar, förslag som inte har infriats eller infriats långt senare. Det citat av Britt Mogård, som Bengt Silfverstrand inledde med, har han som vanligt ryckt ut ur sitt sammanhang. Jag förstod inte riktigt vad det hade att göra i hans framställning. Jag kan bara konstatera att de förslag som vi från moderata samlingspartiets sida lagt fram i mångt och mycket bygger på just vad som händer ute i Europa, i detta verklighetens Europa som socialdemokraterna så länge förnekat och det Europa som ni så länge inte ville ha någonting att göra med. Nu säger ni också att vi skall bli fullvärdiga medlemmar av EG och att det då kommer att kräva åtgärder. Ja, det kommer att kräva att vi vidtar de åtgärder som vi moderater så länge har krävt och som även ni nu måste inse verkligen behövs. Jag välkomnar uppvaknandet, men jag konstaterar att det är ett uppvaknande som tyvärr kommit alldeles för sent.

Herr talman! En rättelse, Bengt Silfverstrand: Vi har inte reserverat oss när det gäller utrustningen, utan vi har accepterat den beställning som utskottet gjort till regeringen. Jag är ledsen om min klagan i mitt anförande gav Bengt Silfverstrand uppfattningen att det bara var min arbetsbörda jag talade om. Jag försökte faktiskt göra tydligt att jag förde verksamhetens talan, att jag talade för alla de människor som är beroende av vad vi eller regeringen säger, de människor som skall planera och leda verksamheten. Hur i all världen skall de ha möjlighet att hänga med i svängarna? Det var poängen i vad jag sade. Att jag tog mig själv som exempel kan vi bortse ifrån. Vad jag menade är att villkoren för verksamheten blir helt omöjliga, Bengt Silfverstrand talade om att vi slår in öppna dörrar. När betänkandet justerades i utskottet var t.ex. kompletteringspropositionen inte känd. Det fanns ingen möjlighet för oss att i den situationen ta hänsyn till rykten, antydningar eller uttryckssätt i tidigare propositioner. Vi måste lita på vad som skrivs i det förslag som har lagts fram. Bengt Silfverstrand, ta inte munnen riktigt så full och säg att vi skulle ha känt till byggnadsstyrelsens minskade betydelse. Det är bara ett år sedan vi förra gången hade den frågan uppe. Då försvarade Bengt Silfverstrand förslaget med att byggnadsstyrelsen även i fortsättningen skulle ha totalkontroll till ''sista droppen''. Detta sades för bara ett år sedan. På samma sätt förhåller det sig med kårobligatoriet. Vad vi har föreslagit är ett principuttalande redan nu för att ge studenter och högskolans ledning långsiktiga spelregler, så att de vet vad som kommer att hända. Däremot föreslår vi inte i dag att kårobligatoriet skall avskaffas i morgon eller till nästa budgetår. Något sådant är inte möjligt, och det försökte jag också förklara. Jag är ledsen om jag inte var så tydlig att Bengt Silfverstrand förstod det.
Herr talman! Det kunde ha varit mycket värre än vad Bengt Silfverstrand sade. Det finns faktiskt mer än tre gånger så många motionsyrkanden som det finns reservationer, och jag tror alltså att alla partier varit mycket restriktiva. Jag har någonting intressant att säga, och det gäller internationaliseringen. Som Bengt Silfverstrand säkerligen vet är världen mer än tio gånger så stor som EG. Jag är inte negativ till Erasmus-projektet, men tror Bengt Silfverstrand att Erasmus-projektet kommer att hjälpa oss till en riktig internationalisering eller kommer det att konkurrera ut andra projekt, som är oerhört intressanta när det gäller samarbetet med Östeuropa som vi redan haft ett ganska utvecklat samarbete med? Detsamma gäller samarbete med u-länderna, där det kanske ännu inte har hänt så mycket. Har Bengt Silfverstrand någon känsla för framtiden på den punkten?

Herr talman! Som jag redan sagt till Bengt Silfverstrand är världen mer än tio gånger större än EG. Europa är betydligt större än EG. Visst behöver vi samarbete med EG-länderna, med Europa och med hela världen, men samarbetet skall inte bara kanaliseras till EG och ske i sådana former att det konkurrerar med och kanske utesluter andra former av samarbete. Det är detta vi är rädda för. Det är internationaliseringen som är det viktiga, inte just EG-samarbetet.